Fru talman! Jenny Petersson har frågat arbetsmarknadsministern om bevekelsegrunden till de höjda socialavgifterna för unga. Även Tina Ghasemi har frågat arbetsmarknadsministern om detta. Lotta Olsson har ställt en liknande fråga till närings och innovationsministern. Motsvarande fråga har också ställts till mig av Jan Ericson. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna. Jag ger ett gemensamt svar på dessa fyra interpellationer.Ungdomsarbetslösheten är i dag över 20 procent, och antalet långtidsarbetslösa unga har ökat kraftigt jämfört med åren före krisen. Att bekämpa den höga ungdomsarbetslösheten är en av regeringens viktigaste utmaningar. Den tidigare regeringens nedsättning av socialavgifterna innebar att alla ungas anställningar subventionerades, oavsett om det gällde nya eller befintliga anställningar och oavsett om det kunde förväntas påverka arbetsgivarnas framtida rekryteringar eller inte. Därmed blev politiken kostsam och ineffektiv. Detta har en rad oberoende instanser också påtalat. Resonemanget är detsamma oavsett vilken näringsgren som analyseras. I budgetpropositionen för 2015 föreslås därför att nedsättningen av socialavgifterna för unga ska avvecklas och ersättas med åtgärder som är målinriktade och effektiva. Det som krävs är åtgärder som rustar unga för arbete, underlättar inträdet i arbetslivet och minskar riskerna för långvarig arbetslöshet. Regeringen föreslår därför investeringar i jobb, klimat och utbildning. Ingen ung människa ska behöva gå arbetslös i mer än 90 dagar.Fler unga behöver slutföra sin gymnasieutbildning. Därför föreslår regeringen ett utbildningskontrakt för unga. Regeringen föreslår också traineejobb. Där kan unga arbetslösa ges möjlighet att arbeta i välfärden, påbörja en relevant yrkesutbildning och få en väg in på arbetsmarknaden. Därutöver gör regeringen kraftfulla permanenta satsningar på yrkeshögskolan. Nedskärningarna inom högskolan stoppas. I stället sker en successiv ökning av antalet högskoleplatser, och antalet platser på folkhögskolans allmänna kurs utökas. Även de föreslagna klimatinvesteringarna bidrar till att skapa jobb åt unga. I dag har arbetsgivare problem att hitta personal med rätt kompetens, vilket är mycket kostsamt. Genom de föreslagna reformerna kommer matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande att förbättras, vilket är ekonomiskt värdefullt för båda parter. En väl fungerande matchning är extra viktig för de många ungdomar som saknar egna nätverk och kontakter på arbetsmarknaden.Då Jenny Petersson, som framställt en av interpellationerna, på grund av ledighet från uppdraget som riksdagsledamot ej var närvarande vid sammanträdet medgav tredje vice talmannen att Hanif Bali i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Precis som Magdalena Andersson vikarierar för arbetsmarknadsministern - frågan är ställd till henne - vikarierar jag för Jenny Petersson som är föräldraledig.Frågan gällde helt enkelt att regeringen ska ta bort de nedsatta arbetsgivaravgifterna och den fördel ungdomar hade gentemot andra ålderskategorier. Det grundläggande problemet med den nordiska modellen i sin helhet är att ungdomar på grund av den komprimerade lönestrukturen har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden gentemot till exempel någon med arbetslivserfarenhet som är äldre och har liknande lönekrav. I och med att det råder en komprimerad lönestruktur måste ungdomar hjälpas på traven att få jobb, det vill säga få lite fördelar så att de blir mer konkurrenskraftiga. Vi kan vara eniga om att det icke är konstruktivt att slå siffran 25 procent arbetslösa ungdomar i huvudet på varandra. Vi vet att Sverige har en hög ungdomsarbetslöshet i statistiken på grund av hur vårt utbildningssystem är utformat, sommarjobbande och andra faktorer. Om vi ser på sysselsättningsgraden bland ungdomar har Sverige goda siffror i jämförelse med resten av Europa. Det ändrar inte det faktum att ungdomar har svårare att konkurrera.Mina enkla frågor till Magdalena Andersson är följande: Vad planerar regeringen att göra för att förstärka ungdomarnas konkurrenskraft på ett generellt plan? Det gäller inte de ungdomar som hamnar så pass långt ifrån arbetsmarknaden att de måste gå till Arbetsförmedlingen för att få specialdestinerade jobb inom äldreomsorgen eller välfärden. Hur ska regeringen på ett generellt plan se till att fler ungdomar kan vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerFru talman! Min fråga till finansministern handlade om vilka fakta och analyser som ligger till grund för att det ska bli fler jobb i besöksnäringen med regeringens politik. Vi vet att besöksnäringen är en näring som har gått framåt mycket. Det är en av de positiva sakerna vi kan se på arbetsmarknaden. Här finns ett exportvärde på 105,7 miljarder. Det är plus 87,1 procent sedan 2005, och det är en bransch som alltså ökar i omfattning.När Europa har ont om pengar, och även svenskar har ont om pengar, ökar också den svenska turismen i Sverige. Både européer och många svenskar turistar i Sverige. Då är de anställda i besöksnäringen enormt viktiga. Vi vet att många anställda i branschen i Sverige är mellan 16 och 25 år gamla. Det är 51 366 personer som arbetar i den branschen. Branschen oroar sig för de höjda arbetsgivaravgifterna för unga. Det kommer att innebära att många kanske inte kan behålla sina jobb.I mitt län är 1 254 personer i den åldern. Det är precis den grupp som vi vill ska få jobb. Därför är det konstigt att jag fortfarande inte har fått svar på hur regeringens politik ska öka antalet personer som anställs i näringen. Jag kan inte se något som pekar åt det hållet, och jag vill gärna bli motsagd.I branschen totalt är 80 procent av alla anställda under 35 år. Personer som har jobbat i branschen säger att de ofta har fått sitt första jobb där. Det första jobbet är det absolut viktigaste jobbet, där man får ett cv, en referens och en arbetslivserfarenhet som sedan leder till ett annat jobb eller till att man vill utbilda sig. Det är alltså enormt viktigt. Det finns också en tendens att denna bransch kan öka ännu mer.

Fru talman! Svaret från finansministern i dagens interpellationsdebatt, i alla fall så här långt, är ganska uppseendeväckande. Maken till svartmålning av Sverige är det svårt att hitta.Det intressanta är att den var ännu högre 2006. Då var den 21 1⁄2 procent om man räknar på samma sätt. Jag har en rapport om det som finansministern kan få läsa. Trots detta är alltså ungdomsarbetslösheten något lägre i dag. Sverige har dessutom i dag den näst lägsta långtidsarbetslösheten bland unga i hela EU. Det har bland annat gynnat handeln, besöksnäringen och omsorgssektorn, som är arbetsplatser där många unga arbetar. Inte minst ser man hur många ungdomar som har sluppit bli arbetslösa tack vare att kostnaden för att anställa har minskat.Framför allt syns detta i restaurangsektorn, en sektor som normalt drar ned väldigt kraftigt i lågkonjunktur och där man ofta ser många konkurser. Under den senaste krisen påpekar till och med restaurangfacket att det är mycket färre konkurser. Faktum är att antalet anställda i restaurangsektorn ökade samtidigt som man i andra sektorer såg en normal minskning vid en lågkonjunktur. Kombinationen av sänkt restaurangmoms och sänkta arbetsgivaravgifter har gett en god effekt.Finansministern talar om att ersätta en nedsättning av socialavgifterna för unga med nya, mer målinriktade och effektiva åtgärder. Det är tyvärr väldigt svårt att se några sådana förslag från regeringen. Det handlar mer om vackra ord.Finansministern säger också att nedskärningarna inom högskolan ska stoppas. Jag undrar vilka nedskärningar hon menar. I år är platserna över 20 000 fler. Men om man tror att man minskar långtidsarbetslösheten bland unga genom att tillskapa fler högskoleplatser är man fel ute. Dessutom finns det många högskoleutbildningar där det i dag är gott om lediga platser.Att dessutom göra gymnasieskolan obligatorisk och samtidigt tvinga alla elever att läsa in högskolebehörighet är en återvändsgränd. Det kommer bara att öka avhoppen från gymnasiet när eleverna fyller 18 år, och det kommer i sin tur att öka ungdomsarbetslösheten i stället för att minska den.Nu verkar regeringen till och med ha gett SCB nya direktiv om att inte längre följa upp sysselsättningsgrad och sysselsättningsutveckling.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerMen jag ställer mig fortfarande frågande till förslaget om hur jobben kan bli fler. Min fråga löd: Hur kommer en så kraftig höjning av arbetsgivaravgiften för unga att bidra till fler jobb?I den budget som regeringen presenterade för några veckor sedan står det i er egen budgettext: "De skatteförslag som lämnas och aviseras i denna proposition kommer att bidra till att sysselsättningen och BNP dämpas något." Vi har alltså en regering som avsiktligt försämrar jobbtillväxten.Ni säger att ni är en regering för jobb och företagande samtidigt som ni föreslår reformer som ni vet kommer att dämpa sysselsättningen. Det är allvarligt att regeringens skattehöjningar på jobb och arbetsinkomster är drygt 40 gånger så omfattande som era satsningar på företagande.Det kommer att slå hårt mot unga och försvåra för dem att få sitt första jobb och ett inträde på arbetsmarknaden. Det kommer att leda till ökad ungdomsarbetslöshet och slå hårt mot de ungdomsintensiva branscherna, till exempel besöksnäringen och detaljhandeln, som tidigare påpekats. Nästan hälften av de anställda i hotell och restaurangbranschen och knappt en tredjedel av de anställda i detaljhandeln är under 26 år.

Slutsatsen är att effekterna av en höjning av avgiften är mycket större än vad som tidigare har framkommit. Rapporten visar att effekterna av en höjning är större än av en sänkning - de är med andra ord asymmetriska. En höjning av arbetsgivaravgiften är alltså mer skadlig än vad en sänkning av densamma ger i positiva effekter.I rapporten slås också fast att minst 16 000 jobb kommit till på grund av reformen. Det är betydligt fler än vad som tidigare framkommit.Jag ställer återigen mina frågor till finansministern: Hur kommer en så kraftig höjning av arbetsgivaravgiften för unga att bidra till fler jobb?

Fru talman! Tack, ministern, för svaret!Det här är en väldigt intressant debatt. Jag skulle vilja börja 2006, fru talman, när regeringen Reinfeldt tillträdde. Då hade man ungefär 70 miljarder i överskott, och det var en bra situation på arbetsmarknaden. År 2014, när man lämnade regeringsbyggnaden, lämnade man 90 miljarder i underskott. Då hade man sålt vår gemensamma egendom för 170 miljarder.Nu undrar kanske fru talmannen vad detta har med den här debatten att göra. Jo, jag ville säga att den ansvarslösa politiken var ett signum för regeringen Reinfeldt. Sänkta socialavgifter är också en del av den ansvarslösa politiken.När man gjorde dessa sänkningar kom Riksrevisionen direkt och berättade om effekterna: 900 000 för att eventuellt skapa ett jobb. Samhället subventionerade alltså ungdomsjobb med 900 000 kronor.Det var väldigt kostsamt. Jag känner inte till om det finns någon 18, 19 eller 20-åring som tjänar 900 000 om året. Men så mycket fick vi betala. Så högt blev priset för den politiska åtgärden.Intressant är det också att man har angreppssättet att säga: Bara vi sänker kostnaderna för att anställa ungdomar blir de anställbara. Då undrar jag: Vart har produktiviteten tagit vägen? Betyder den någonting? Betyder kompetensen någonting i samband med rekrytering av ungdomar, eller är det bara ålder och sänkta kostnader som har betydelse? Det är ju de enda kraven för att kunna få jobb. Varför har vi, trots att vi subventionerar ett jobb med 900 000, fortfarande hög arbetslöshet? Finns det inte något samband där - att det inte fungerar, att åtgärden är ineffektiv? Jag skulle vilja säga att det är därför, fru talman, och det är intressant.När vi väl gör en åtgärd för att ta tillbaka pengarna vill vi göra investeringar. Vad är det med de långtidsarbetslösa ungdomarna? Varför kommer de inte ut på arbetsmarknaden? En av debattörerna här nämnde högskolan och sade att alla långtidsarbetslösa inte kan gå i högskola. Nej, det kan de inte. Därför satsar vi på kunskapslyft och på komvux för att höja kompetensen och göra dessa unga människor anställbara och gångbara på arbetsmarknaden. Det är det man behöver göra.Man ska inte sänka kostnaderna för redan anställbara så att de som inte är anställbara blir ännu mindre anställbara och får ännu färre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Det är vad den här åtgärden har bidragit till, fru talman.
Fru talman! Problemet med åtgärden med generellt sänkta ungdomsarbetsgivaravgifter är att man utgår från att alla ungdomar är likadana. Alla ungdomar får alltså samma stöd oavsett hur deras behov ser ut. Det är samma nedsättning av arbetsgivaravgifterna oavsett vilket stöd de enskilda ungdomarna behöver. Det är därför dyrt och ineffektivt. Huvuddelen av åtgärden går till ungdomar som hade haft ett jobb i alla fall och var anställda långt innan åtgärden var genomförd.Av tio ungdomar på arbetsmarknaden är två arbetslösa medan åtta har jobb. Det man gör med den här åtgärden är att lägga pengar på de åtta som har jobb och hade haft jobb i alla fall i förhoppning om att någon av de två arbetslösa ska få jobb via sänkta arbetsgivaravgifter för de åtta som har jobb. Hade det fungerat hade ungdomsarbetslösheten kraftigt minskat när man införde åtgärden. Då hade jag haft lite svårt att stå här i talarstolen och argumentera. Men det är ju inte riktigt det vi har sett.Den här regeringen säger att i stället för att satsa pengar på de åtta som har jobb och hade haft jobb i alla fall är det bättre att satsa på de två som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är det vi gör i stället. Vi lägger resurserna på de ungdomar som behöver resurser, och de får stöd utifrån de behov de har för att komma in på arbetsmarknaden.Det är dumt och onödigt att lägga stora resurser på att nyutexaminerade handelshögskolestudenter eller läkare eller någon som har gått yrkesprogrammets elektrikerlinje ska få jobb. De får jobb i alla fall. Det är bättre att lägga samhällets gemensamma resurser på de ungdomar som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och att anpassa stödet till individen. Människor ser olika ut, och olika ungdomar behöver olika stöd.Det är orsaken till att regeringen föreslår det här. Vi ökar generellt satsningarna på skolan så att fler får möjlighet till en bra gymnasieutbildning och möjlighet att gå på högskola. Vi gör också särskilda insatser för de ungdomar som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. arbetslösheten ökat bland ungdomar. Har man skurit ned på högskolorna eller inte? Ja, antalet högskoleplatser per 1 000 unga, alltså chansen för ungdomar att komma in, har minskat rejält under de senaste åtta åren. Antalet högskoleplatser per 1 000 unga, andelen ungdomar som får högre utbildning, har sjunkit under åtta år av borgerlig regering.Besöksnäringen är en viktig och växande näring i Sverige där många ungdomar får sitt första jobb. Jag, till exempel, fick mitt första jobb i besöksnäringen - med full arbetsgivaravgift. Det anställs många ungdomar i den branschen. Det gjordes det före nedsatta arbetsgivaravgifter för ungdomar; det görs det naturligtvis också efter nedsatta arbetsgivaravgifter för ungdomar.Det finns stor potential för besöksnäringen - det ser jag också - både i den inhemska turismen, där det finns stor ytterligare potential, och i den utländska. Det finns möjlighet till ytterligare besökare från Europa, inte minst Tyskland och Nederländerna. Vi ser även potentialen i en växande medelklass i till exempel Kina och Indien. Regeringen genomför också ytterligare satsningar på att stärka turistfrämjandet utomlands, inte minst på nya marknader. Det finns också potential för ekoturism i Sverige. Jag ser alltså stor potential i besöksnäringen och turistbranschen. Det finns goda förutsättningar för Sverige att stå sig starkt i den konkurrensen.

Fru talman! Det är intressant att effektivitet nämns här. Jag vill bara påminna om att IFAU, den myndighet som ansvarar för att mäta just effektiviteten i arbetsmarknadsåtgärder, har dömt ut det socialdemokratiska kunskapslyftet som skedde sent 1990-tal och tidigt 2000-tal som den mest ineffektiva och den dyraste arbetsmarknadspolitiken någonsin i svensk historia. Det är intressant att just kunskapslyft nämns här.100-dagarsgarantin som regeringen Persson genomförde utdömdes också. Effekten av 100-dagarsgarantin jämfördes med att inte göra någonting alls. Skillnaden var noll. Det är alltså regeringens politik - att föra fram en metod som redan utdömts av experter och som inte ger någon effekt alls. På det lägger man ökade kostnader för att anställa ungdomar.Exemplen du tar upp, Magdalena Andersson, är också intressanta. Det är inte så att många företag är helt mättade med arbetskraft. Om man har många ungdomar anställda och kostnaden för att ha ungdomar anställda dras ned, då kan man anställa fler tack vare det utrymme som skapas.Vi vet också att det finns en stor poäng med att arbetsgivaravgifter har hög elasticitet, nämligen att en sänkning leder till löneökningar ganska snabbt. Sänker man arbetsgivaravgiften stiger lönerna. Det är väl främst från IFAU:s rapport ni hämtar er kritik och siffran 900 000 kronor per jobb. Men i den finner IFAU också att pengarna till stor del går till löneökningar.Alternativet som ni bygger upp är att klimatinvesteringar och så vidare ska se till att ungdomar får jobb. Men de traineejobb ni föreslår, på vilket sätt ökar de ungdomars kompetens på det sätt du beskriver? Hur får ungdomar större möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att de får en 75-procentig traineeplats som är helt statligt sponsrad och där de inte får utföra reguljära arbetsuppgifter mer än i begränsad skala samtidigt som de ska söka jobb och annat?Vi har provat den modellen. Det var ju 100-dagarsgarantin. Den kombinerad med plusjobb skulle få ungdomar i arbete. Men, som vi fick höra tidigare här, år 2006 när facit kom hade det inte gett några effekter. Ungdomsarbetslösheten var högre då än i dag. Trots att vi har ett mer omfattande ansvarstagande för till exempel flyktingar, trots att vi har haft en större kris och trots att vår omvärld fortfarande är i ganska stor gungning ser siffrorna bättre ut i dag. Ska ingen kredd ges för den förra regeringens arbete?Du drar upp Handelsstudenter som får denna rabatt. Det kan man tycka är ganska orättvist. Men det var därför den förra regeringen föreslog att åldersgränsen skulle dras ned. Det satte ni stopp för. Det var vi som vill dra ned åldersgränsen till 23 år i stället för 25 år. Ni får vara lite konsekventa i argumentationen.

Fru talman! OECD har tittat på svensk ekonomi och sett att den har varit ett föredöme under finanskrisen. Men man ser att det fortfarande finns vissa utmaningar. En av utmaningarna är att ingångslönerna för unga i Sverige är höga. Detta problem kan lösas på två sätt. Ett sätt är att man sänker ungdomarnas löner, vilket inte är en modell som vare sig jag eller ungdomar i Sverige vill förespråka. Ett annat sätt är att sänka arbetsgivaravgifterna för unga. Att arbetsgivaravgifterna för ungdomar tidigare sänktes har lett till att man har gjort det attraktivt att anställa ungdomar men också att ungdomars löner har kunnat upprätthållas, vilket är mycket viktigt. I regeringsförklaringen talas det om att man ska stärka besöksnäringen. Men att 50 miljoner skulle stärka besöksnäringen när man samtidigt tar bort de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga kan jag inte se är möjligt. Tvärtom kommer det att bli ökade kostnader för besöksnäringen. Det kan också bli ökade kostnader för statskassan, eftersom mycket av de inkomster som vi har från turismen kommer från besöksnäringen. Det handlar om stora skatteintäkter. Om 173 000 personer jobbar i dessa branscher, och många börjar där som unga, är det en stor bransch som faktiskt är hotad av ökade kostnader. Man kan naturligtvis se på ekonomin på olika sätt och tala om att det är tomt i ladorna och att vi hade skulder. Exempelvis kan man se det på följande sätt: Tidigare hade vi en stor fin bil som stod på garageuppfarten. Den var inte betald, och vi hade höga skulder. Nu har vi sålt bilen och betalat av en del på skulderna. Då ser det naturligtvis annorlunda ut. Men vi har en bättre och stabilare ekonomi. Många av våra studenter jobbar i dessa branscher under loven. Det är ofta så de finansierar sina studier. Många ungdomar, särskilt sådana som kommer från hem där man inte har så stor erfarenhet av långa utbildningar, oroar sig för höga studielån. Då är dessa sommarjobb enormt viktiga. Om dessa jobb minskar och om besöksnäringen i Sverige minskar, då ser jag även andra problem. För mig är det därför ofattbart hur man kan lägga pålagor på besöksnäringen när en stark besöksnäring har så många goda effekter.

Fru talman! Eftersom jag satt i utbildningsutskottet under den förra mandatperioden och hade ansvar för vuxenutbildningsfrågor och den typen av siffror har jag faktiskt tagit med en liten RUT-rapport som jag ska ge till finansministern om en stund. Finansministern skryter om alla skolsatsningar som den här regeringen gör och motiverar skattehöjningarna med det. Men de allra flesta av dessa satsningar är vi helt överens om, och de finns med även i Alliansens budget. Vi klarar dessa satsningar utan skattehöjningar. Dessutom satsar vi faktiskt lite mer än regeringen på skolan. Det duger därför inte som motivering för dessa skadliga skattehöjningar. När det sedan gäller vuxenutbildning och högre utbildning sade jag förut att det är en större andel av den vuxna befolkningen, både om man räknar dem som är 16-64 år och om man räknar dem som är 18-64 år, som finns i eftergymnasiala utbildningar och högskoleutbildningar i dag än 2006. Det är precis det som den här RUT-rapporten visar. Jasenko Omanovic sade förut att de personer som är i fas 3 tidigare inte skulle ha haft någon chans till utbildning och att det är därför som man nu vill göra dessa förändringar. Men det stämmer inte riktigt. De personer som i dag finns i det som kallas fas 3, sysselsättningsfasen, har tidigare gått igenom alla tänkbara varianter i Arbetsförmedlingens tidigare steg och haft hur många möjligheter som helst att få olika typer av utbildningar, till exempel de motivationsutbildningar som vi införde på folkhögskolor för att kunna locka folk tillbaka till gymnasieskolan. De har alltså inte saknat chanser till utbildning. Den här bilden av att Alliansen skulle ha rustat ned utbildningssystemet stämmer alltså över huvud taget inte. Jasenko Omanovic sade också något annat mycket intressant, nämligen att vi hade en väldigt stark arbetsmarknad 2006. Vi hade alltså nästan lika hög arbetslöshet mitt i en högkonjunktur 2006 som vi i dag har efter den djupaste krisen i Europa sedan 1920-talet. Det är en stark arbetsmarknad. I så fall har vi alltså en väldigt stark arbetsmarknad i dag också. Dessutom hade vi ytterligare 200 000 personer som gömdes i annan typ av statistik och i olika former av utanförskap och inte syntes i arbetslöshetsstatistiken. Vi hade inte en stark arbetsmarknad 2006, utan vi hade en väldigt svag arbetsmarknad. Det sägs att vi hade ett överskott i statsfinanserna 2006 och att det är ett underskott 2014. Det är siffror för två enskilda år. Men man får titta på vad som har hänt under alla dessa åtta år. Då är det faktiskt så att Sverige är det enda landet i EU som kommer att minska sin statsskuld mellan 2006 och 2014. Sverige är det enda landet i hela EU som har lyckats med det. Till slut ska jag upprepa min fråga till finansministern. Vilka direktiv har regeringen gett SCB? Stämmer det att man inte längre ska följa upp sysselsättningsutveckling och sysselsättningsgrad? Jag vill ha ett ja eller nej på den frågan.

Fru talman! Vi har här hört finansministern tala om andra möjliga åtgärder för att få ungdomar i jobb. Jag tror att det som hon försöker tala om är den så kallade 90-dagarsgarantin. Som min kollega tidigare har påpekat har denna metod prövats tidigare, i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet. IFAU gjorde en utvärdering 2002 där man kom fram till att de kommuner som inte införde den dåvarande 100-dagarsgarantin till och med hade lägre arbetslöshet än de kommuner som faktiskt införde den. Det är också osäkert om subventionen är tillåten enligt EU:s regelverk. Även en hel del fackföreningar är mycket kritiska till detta. Riksdagens utredningstjänst har tagit fram en utvärdering av vad de dubblerade arbetsgivaravgifterna skulle innebära för unga. Man har kommit fram till att de skulle öka välfärdens kostnader med nästan 3 miljarder kronor.Nu vill regeringen kompensera kommunerna för detta. Det kan man också diskutera. Varför ska en skattehöjning som regeringen menar har en liten påverkan på jobb kompenseras? Om det är som regeringen säger, alltså att den åtgärd som alliansregeringen genomförde inte har haft någon större påverkan, varför ska man då kompensera kommunerna för densamma? Jag tror också att det är farligt att kompensera kommuner men inte företag - här riskerar faktiskt konkurrensen att snedvridas.Mina frågor kvarstår därför. Hur kommer en höjning av arbetsgivaravgiften för unga att kunna bidra till fler jobb? Hur kommer regeringen och finansministern att kompensera de stora ungdomsarbetsgivarna när de nu blir tvungna att säga upp ungdomar på grund av höjd skatt?

Herr talman! När det gäller det Jan Ericson sade nämnde jag faktiskt två årtal: 2006 och 2014. När jag talade om en stark arbetsmarknad menade jag att vi hade tillväxt 2007. Vi hade till och med tillväxt 2008, innan finanskrisen slog till. Där har vi även de ca 70 miljarder man hade i skattkistan på Finansdepartementet efter regeringen Persson.Jag tycker också att det är lite anmärkningsvärt att man från Moderaternas sida raljerar över det här med att ge människor möjlighet till kompetens. Hade vi inte haft Kunskapslyftet hade vi fortfarande haft folk som bara har grundskola eller folkskola. De har fått möjlighet att komplettera med gymnasiekompetens och den kunskap man får med det. En del av dem har fått möjlighet att gå vidare till högre utbildning och kan i dag faktiskt konkurrera på arbetsmarknaden, och förmodligen har de jobb. Det är kärnan, och det blir jättekonstigt när ni raljerar över att folk får kompetens. Däremot går det att subventionera - det kan ni försvara - men när människor ska ges möjlighet att förkovra sig och få bättre kunskaper raljerar ni. Det tycker jag är mycket anmärkningsvärt och en mycket konstig syn på hur man kan bygga ett samhälle där människan, och den kunskap varje människa i samhället har, är det som är centrum i vårt land.

Herr talman! Vi har nu en debatt om ungdomsarbetslösheten, som ligger runt 20 procent och har exploderat under åtta år av moderatledda regeringar. En sak Moderaterna aldrig talar om när de i bred svärm angriper från talarlistan är ungdomarnas villkor. Jag håller i min hand en mobiltelefon. Tusentals ungdomar i vårt land har i dag haft en sådan på och längtat efter ett sms där det står: Du får komma in och jobba två timmar. Åtskilliga ungdomar i vårt land har i dag fått höra: Det är så lite folk här, så du får gå hem och komma tillbaka sedan. Ett antal har sagt: Skulle jag inte ha fått lön i fredags? Svaret har blivit: Nej du har bara varit här i två veckor, och vi har sett det som ett prov. Någon lön blir det inte.Herr talman! Om detta talar aldrig Moderaterna. Nej, vad de talar om - till exempel Hanif Bali - är att vi har en för komprimerad lönestruktur. Ni tjänar för mycket, ungdomar, och ni har det för bra! För att ni ska kunna anställas måste det till bidrag, annars förlorar ni jobben. Det är Moderaternas sätt att argumentera, för de förstår inte arbetsmarknaden. De förstår inte vad det är som brister. Som nyliberaler är de rena utbytesekonomer, som ska piska in människor på en arbetsmarknad som inte expanderar. De är nämligen oförmögna att se de nycklar som behöver finnas för en expansion av arbetsmarknaden.En nyckel är att det ska finnas en efterfrågan i ekonomin för att den ska expandera. Ett sådant inslag om efterfrågan är att regeringen nu lägger fram en budgetproposition som förbättrar köpstandard för arbetslösa, sjuka och pensionärer. Det är en tydligt efterfrågeinriktad politik. En annan nyckel är en politik för investeringar som får ekonomin att växa. Det handlar om infrastruktur, byggnation och annan nytta. Det är precis ett sådant inslag som finns i regeringens politik i budgetpropositionen. Ytterligare en nyckel handlar om att förstärka utbildning, för att man ska ta de nya jobb som växer fram och som skapas i samklang med utbildning. De här nycklarna har ni aldrig förstått. Ni har aldrig förstått ungdomarnas villkor. Dem talar ni inte om, utan ni talar om att det enda som finns är sänkta löner eller bidrag. Sedan använder ni statistik och säger: Handelns utredningsinstitut säger att x jobb försvinner om vi tappar subventionerna. Ja, jag har all respekt för det, men man talar ju rimligen utifrån ett intresse. Med tanke på att ni tidigare, i regeringsställning, sade att det hade skapats 6 000 nya jobb undrar jag hur det kan försvinna 10 000 jobb? Det är verkligen en expansiv matematik ni sysslar med.

Herr talman! Frågan om effektivitet har mer och mer hamnat i centrum i den här debatten. Ska man tolka finansministern korrekt är argumentationen alltså att skattesänkningarna i form av nedsatta arbetsgivaravgifter för unga inte har varit tillräckligt effektiva. De har gett effekt - det är väldigt svårt att hävda att lägre skatter minskar effektiva. Vi tar alltså tillbaka skattesänkningarna och använder i stället pengarna på ett smartare sätt. Lite så har jag tolkat finansministern; hon får gärna berätta om beskrivningen är rätt. Finansministern stod här och visade upp åtta fingrar och sade att det som blir effekten av de sänkta skatterna är att stödet går till de åtta av tio ungdomar som har goda chanser att få jobb. Det blir, som sagt, ineffektivt. Hon exemplifierar med läkarstudenten, som minsann inte behöver en nedsatt arbetsgivaravgift, juristen och så vidare. Frågan är då, finansministern: Känner du någon läkare som är 25 år gammal? Läkarutbildningen är nämligen sexårig, och de flesta tar studenten när de är 19. Jag tror inte att det finns en enda 24-årig läkare i det här landet. Att hävda att stödet är ineffektivt för att vi ger det till välutbildade akademiker med väldigt goda chanser att klara sig på den svenska arbetsmarknaden känns därför som en konstig beskrivning. Vi vet att genomsnittsåldern för inträde på arbetsmarknaden i dag är 27 år bland akademiker. Det är just därför vi tidigare hade ett tak för de nedsatta ungdomsarbetsgivaravgifterna på 26 år. Vi sänkte det nu till 25. Vi har också i vår budget föreslagit att vi gör en förskjutning så att de som är 18, 19 och 20 får en ytterligare nedsatt arbetsgivaravgift. Det är nämligen de som har det svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Det var någon socialdemokrat här som raljerade över att ungdomsarbetslösheten har exploderat under de senaste åtta åren, trots att den har minskat. Vi har haft hög ungdomsarbetslöshet i 20 år. Märkligt nog har inte den höga ungdomsarbetslösheten under de senaste åren förflyttat sig in i den vuxna arbetslösheten, utan sysselsättningen ökar påtagligt när människor närmar sig 30. Stödet och den stora utmaningen handlar just om de ungdomar som är mellan ungefär 16 och 25 och som inte utbildar sig akademiskt. Det är inte de som utbildar sig som behöver stöd, men det är de ungdomar som inte utbildar sig som vi försöker uppmuntra till arbete, och vi vill stimulera efterfrågan genom nedsättningen av ungdomsarbetsgivaravgifterna. Den beskrivning som finansministern ger är helt enkelt inte korrekt.Den skattehöjning som man nu föreslår kommer att ta 10 miljarder ur ekonomin det här året. Den kommer att ta 18 miljarder ur ekonomin nästa år. För detta talar finansministern om traineejobb, extratjänster och utbildningskontrakt. Det är satsningar på mindre än 2 miljarder. Hur kan 2 miljarder kompensera för nästan 20 miljarder, Magdalena Andersson?
Herr talman! Jag måste ge en eloge till finansministern som har orkat stå här i snart tre timmar och lyssna på de moderata riksdagsledamöterna som ojar sig över det helvete som komma skall när vår budget går igenom. Den ene säger att ungdomsarbetsgivaravgifterna har lett till att vi har fått fler jobb för ungdomar, den andre säger att det är precis likadant som tidigare, och den tredje pratar om att det har minskat. Jag blir inte riktigt klok på vem av dem som har rätt.Låt mig påminna Jan Ericson om att när Socialdemokraterna senast styrde Sverige, år 2006, innan vi lämnade över till er, fick den socialdemokratiska regeringen ingen hjälp i form av krisstöd av EU för att hantera ungdomsarbetslösheten. Det får man när Moderaterna styr. Det säger något om hur den kurvan har utvecklat sig.Detta säger en moderat. Sedan går nästa moderat upp i talarstolen och säger: När nu Socialdemokraterna drar tillbaka en del eller hälften av den sänkta ungdomsarbetsgivaravgiften riskerar vi tiotusentals jobb. Moderaterna motsäger varandra under en och samma timme här i talarstolen. Det gör att man blir fundersam och undrar vad de försöker komma fram till.Detta är också mot bakgrund av att Moderaterna säger sig förstå hur en ekonomi fungerar, och man säger sig värna om våra företag och så vidare. Jag ska göra det väldigt enkelt, för att försöka få Moderaterna att förstå. En del av grundbulten för våra företagare är efterfrågan på deras varor och tjänster som styr huruvida de anställer folk eller inte. Även om man skulle ge dem en hundraprocentigt subventionerad ungdom är det efterfrågan som styr. Är det ingen som efterfrågar deras varor eller tjänster är det en kostnad för företagaren att ha en ungdom stående vid kassaapparaten, för det är ingen som vill köpa något. Då är det nästan bättre att låta företagaren hyra ut den kvadratmeter som ungdomen tar upp. Då kan man låta någon annan företagare som behöver lite storage placera en pall där.Vart är det då jag vill komma? Ser man till det antal jobb som detta i bästa fall har skapat, enligt den förra, moderatledda regeringen, har varje ungdomsjobb kostat mellan 1 och 1 1⁄2 miljon kronor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Tänk vad svårt det hade varit för mig att stå här om den här åtgärden hade haft effekt! Nu lägger vi över 15-20 miljarder varje år på den nedsatta ungdomsarbetsgivaravgiften, men det har inte löst ungdomsarbetslösheten. Tvärtom biter den sig fast, och långtidsarbetslösheten bland ungdomar har stigit kraftigt. Den har inte sjunkit tack vare den här åtgärden.Därför föreslår vi att man tar bort den här åtgärden. Det skulle vara väldigt svårt att argumentera för det om vi inte hade haft en fortsatt hög ungdomsarbetslöshet trots att man varje år lägger så många miljarder på att få ned den. Men som läget ser ut är jag trygg och bekväm med beslutet.I stället för att lägga resurser på ungdomar som hade haft jobb ändå vill vi lägga resurser på dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi har lärt oss av tidigare arbetsmarknadspolitiska satsningar för att stötta ungdomar att komma i jobb. Vi försöker dra slutsatser av de misstag som har gjorts tidigare. Därför utformar vi nu en 90-dagarsgaranti som drar lärdom av tidigare misstag och därför är utformad på ett annorlunda sätt.Två delar i 90-dagarsgarantin är helt centrala. Det första är utbildningskontraktet. Det har att göra med att vi ser en strukturell förändring i ungdomsarbetslösheten. Ungdomar och vuxna som inte har gymnasieutbildning har mycket högre arbetslöshet än personer som har en gymnasieutbildning. Därför är det viktigt att gå klart skolan.En strukturell förändring som har pågått en tid men som har accentuerats efter krisen 2008-2009 är att jobb som inte kräver gymnasieutbildning tycks ha trängts ut från arbetsmarknaden. Allt fler jobb kräver gymnasieutbildning. Därför måste vi rusta ungdomar med gymnasieutbildning. Ungdomsarbetslösheten bland personer som inte har gymnasieutbildning är skyhög - över 30 procent. Därför är utbildningskontraktet så centralt. Det handlar om att möta ungdomar där de befinner sig, så att man kan motivera dem att gå tillbaka till utbildning, via folkhögskola eller via en kombination av utbildning och arbete.Den andra delen är traineejobben, som är något helt nytt. Vi använder de kollektivavtal som finns i YA-jobben, som var den borgerliga regeringens flaggskepp, som man trodde skulle lösa ungdomsarbetslösheten. Vi använder samma avtal, men för att få fart på det hela är vi beredda att skjuta till pengar från statens sida, så att det faktiskt kommer ut ungdomar enligt YA-avtalen, yrkesintroduktionsavtalen. Det är det som är poängen.Vi använder avtal som finns och ser till att ungdomar kommer ut i arbete. Man får ett anställningskontrakt och, Hanif, man utför riktiga arbetsuppgifter. Det är det som är poängen. Man utför riktiga arbetsuppgifter, får en riktig lön och kombinerar det med en yrkesutbildning. Det är klart att ungdomar står bättre rustade efter ett sådant år än om de har suttit fast i långtidsarbetslöshet som i dag. Det är betydligt effektivare.Jag ska ta upp ytterligare några saker. Finns det något direktiv till SCB om att man inte ska följa sysselsättning? Självklart ska SCB fortsätta följa sysselsättning. Något annat vore naturligtvis helt befängt. SCB ska fortsätta att följa statistik om sysselsättningsgrad och utvecklingen av sysselsättningen, precis som man har gjort tidigare. Däremot hade man tidigare ett särskilt uppdrag att ta fram statistik utifrån den förra regeringens specifika sysselsättningsmål. Det är inte lika relevant som tidigare. Men alla grunduppgifter SCB har haft sedan tidigare har vi naturligtvis inte ändrat på.

Herr talman! Vi får vara glada över att det inte är din kollega som är finansminister, Magdalena Andersson. Idén att anställa folk för att käka hamburgare är verkligen ärkebilden av en socialdemokratisk Amspolitik!Man har diskuterat efterfrågan här. Man måste ha en ganska skev bild av hur företag och arbetsmarknaden ser ut om man tror att det råder brist på saker att göra på svensk arbetsmarknad. Man verkar tro att de som jobbar på ICA eller i Konsumkassan inte har saker att göra och att ytterligare en anställd inte skulle vara till någon hjälp. Tvärtom är den bild som Socialdemokraterna oftast har förmedlat i den här kammaren att man blir alltmer stressad, har alltmer att göra och att det är alltmer övertid. Då är det väldigt rimligt att sänka kostnaderna för att anställa för att just se till att fler kan få jobb.Låt oss utgå från den världsbild som Socialdemokraterna nu målar upp, nämligen att den här åtgärden är ineffektiv och att vi därför ska satsa pengarna på mer effektiva åtgärder. Sett till hur mycket ni satsar på ungdomsgarantin eller på traineejobben och hur mycket ni höjer skatten på ungdomar är det en extremt stor skillnad.Era åtgärder måste vara 10-20 gånger mer effektiva, kanske 40 gånger mer effektiva. Och det här tror ni socialdemokrater seriöst på. Det som gör mig oroad är att ni har en sådan verklighetsuppfattning att ni tror att just den modell som ni har kokat ihop är effektivare än allt annat som vi har provat i Sverige någonsin, att den är 10-20 gånger effektivare än allting vi provat i Sverige någonsin. Det tyder på en bristande verklighetsförankring.

Herr talman! Sedan 2012 har de utländska gästnätterna i Sverige ökat med 0,9 procent. De turister som inte kommer från Europa utan som kommer ännu längre ifrån har ökat med 2 procent. Bruttonationalprodukten vad gäller intäkter från turistnäringen har ökat från 2,8 procent till 3,1 procent under en lång lågkonjunktur.Herr talman! Det här är jobb som finansierar sig själva. Man behöver inte steka hamburgare åt varandra, utan det är jobb och tillväxt som kommer utifrån. Därför har det varit väldigt framgångsrikt.Vi ska veta att när vi konkurrerar om turismjobben och de jobb som många ungdomar har i den branschen konkurrerar vi med länder som exempelvis Österrike, där ungdomslönerna ligger på en helt annan nivå. Därför är den sänkta ungdomsarbetsgivaravgiften så viktig.Det kommer att bli färre jobb för studenter på sommaren när man höjer ungdomarbetsgivaravgifterna. Sverige kommer att få svårare att konkurrera som turistland. Det kommer att bli sämre näringslivspolitik vad gäller besöksnäringen. Därför är jag fortfarande väldigt oroad av det här. Ungdomsjobben kommer att bli dyrare. Vi får också enormt minskade momsintäkter i Sverige. Vi vet att 14,4 miljarder kronor i momsintäkter kommer från utländska turister. Dessa pengar behöver vi. De behöver vi till vård, skola och omsorg. Något annat vore väldigt konstigt.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att tillrättalägga finansministerns påstående att försäljningen av statliga bolag skulle förklara den sänkta statsskulden. Det är inte riktigt så enkelt. Vi vet till exempel att Riksbanken under samma tid ökade valutareserven, vilket påverkar åt det andra hållet, så det här kan vi nog analysera lite vidare.Peter Persson säger att ungdomsarbetslösheten har exploderat under åtta år med Alliansen. Som Hanif Bali påpekade har den minskat från 21 1⁄2 till 20 procent, enligt SCB. Det är verkligen en explosion som heter duga.Peter Persson ska faktiskt också få en liten rapport av mig, apropå detta med osäkra anställningar. Det är nämligen så att jag har låtit RUT titta också på detta - RUT är väldigt bra. Jag tackar för tillfället att få diskutera den kanske viktigaste frågan för Sveriges framtid, för välfärd, pensioner och samhällets ekonomi, nämligen jobben.Alliansen hade fokus på riktiga jobb och sysselsättningens utveckling. Det bidrog till att skapa 340 000 riktiga jobb, när de flesta länder i vår omvärld gick den andra vägen och förlorade massor av jobb under krisåren. Många av de nya jobben gick till ungdomar. Dessutom slapp många unga att bli arbetslösa under krisåren.Regeringens politik innebär att reformer som bevisligen skapat jobb till unga rivs upp och ersätts med konstruerade offentligfinansierade platser. I stället för riktiga jobb som leder till egenförsörjning och ökade skatteintäkter låser man in unga i konstruerade åtgärder och jobb.Faktum kvarstår: Sverige har en stark ekonomisk ställning efter åtta år med Alliansen. 340 000 fler jobbar tack vare våra reformer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Finansministern sade här att när något inte funkar måste man testa något nytt. Då blir jag lite beklämd av att lösningen i era förslag är att testa något gammalt, som vi efter utvärdering dessutom vet inte har fungerat.Att säga att sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga inte har fungerat är direkt felaktigt. Tack vare våra reformer under våra åtta år har ju jobben blivit 300 000 fler sedan 2006, och utanförskapet har minskat med närmare 200 000 personer.Sverige har i dag högst sysselsättningsgrad och högst arbetskraftsdeltagande i hela EU. Det är fantastiskt med tanke på den finanskris som vi har gått igenom.Peter Persson sade att arbetslösheten har exploderat. Och jag får väl vara glad att inte Peter Persson är finansminister utan Magdalena Andersson, om jag nu måste välja mellan dessa två. Ungdomsarbetslösheten är lägre i dag än 2006. Nu har du också fått en rapport av min kollega som jag hoppas att du kan läsa.Konjunkturinstitutet har lämnat ett yttrande till Finansdepartementet där de skriver så här: "Regeringen tar bort nedsättningen av socialavgifter för unga, vilket kan påverka sysselsättningen negativt." Dessutom har regeringen i sin egen budgettext skrivit att skatteförslagen kommer att leda till att sysselsättningen och bnp dämpas något. Ni föreslår alltså själva en politik som ni vet inte kommer att leda till ökad sysselsättning.

Herr talman! Det här är en utomordentligt intressant debatt om ungdomsarbetslöshet. Vi har nu hört fem moderater och Jan Ericson, som ju representerar både Moderaterna och Statistiska centralbyrån denna afton. Ingen av dem har i något av sina inlägg sagt något om ungdomars otrygghet på arbetsmarknaden - inte någon! Däremot har jag hört ord som att komprimera lönestrukturen och att ungdomars löner är för höga. Och det är där ni moderater sitter.

Detta är min önskan inför julen. Jag tror inte längre på tomten, men om någon ville komma till mig med presenten att Moderaterna på allvar engagerade sig i arbetslösas situation fick jag en fin present.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Ett par socialdemokrater har gått upp och sagt att efterfrågan i ekonomin måste stimuleras. Låt mig fråga Magdalena Andersson om hon håller med om denna slutsats.Något som den borgerliga regeringen gjorde i stor utsträckning under åtta år var att stimulera efterfrågan i ekonomin genom jobbskatteavdrag. Forskningen visar att det absolut bästa sättet att stimulera efterfrågan, alltså att få människor att konsumera mer så att ekonomins hjul snurras igång, är just sänkta inkomstskatter.Om Socialdemokraternas nya linje är att vi ska stimulera efterfrågan i ekonomin är det välkommet. Jag ser fram emot att man då lägger fram förslag om att minska inkomstskatterna, som är skadliga för ekonomin.I budgeten föreslår Socialdemokraterna skattehöjningar på 25 miljarder. De tar ut 25 miljarder ur ekonomin. De kompenserar kommuner och landsting lite grann men antagligen inte tillräckligt mycket. De kompenserar inte statliga myndigheter. Försvaret, som håller på att bli Sveriges största ungdomsarbetsgivare, riskerar att få upp emot 300 miljoner i ökade kostnader. Men det kompenserar inte Socialdemokraterna för.Ni tar dessa pengar ur ekonomin, och satsar mindre än 2 miljarder på utbildningskontrakt och traineejobb. Hur går det ihop?

Herr talman! Nu när debatten snart är över ska jag använda mina sista ord till att poängtera några saker för mina borgerliga kolleger.Vad är resultatet efter åtta år av borgerligt styre? Vi har en högre arbetslöshet och en högre ungdomsarbetslöshet. Vi får krisstöd från EU på grund av den höga ungdomsarbetslösheten. Ungdomar har fått svårare att ta sig in på universitet och högskola. Det är resultatet. Ni kan ju slå er för bröstet och säga: Vad grymma vi är.Dessutom: År 2006 lämnade vi över 70 miljarder i överskott, och 2014 tar vi över ett underskott på 85 miljarder. Något har alltså hänt.Borgarna lyfte upp jobbskatteavdragen. Tyvärr är det de som tjänar allra mest som har fått de största inkomstökningarna, och därför har klyftorna i vårt samhälle ökat. Om Jan Ericson, som har med sig en massa olika rapporter i dag, har med sig en rapport som visar att klyftorna har minskat får han gärna ge den till mig, för de är som sagt ökande.Låt mig ge Moderaterna en sista hint. Jag gav den också till förre finansministern Anders Borg. Vi måste omfördela de resurser vi har, så jag frågade Anders Borg: Om du skulle tappa 100 kronor eller 500 kronor på väg till ett möte, hur stor är chansen att du skulle stanna och ta upp pengarna om du hade bråttom?Jag fick aldrig något svar. Dit jag ville komma var, vilket han förstod, är att det bättre att ge hundralappen eller de 500 kronorna till en ensamstående mamma som vill köpa ett par nya stövlar till sitt barn. Hon kommer nämligen att stanna och leta efter den hundralappen eller de 500 kronorna hon har tappat.
Herr talman! Låt mig påpeka att både Adnan Dibrani och Peter Persson skulle vara utmärkta finansministrar, i och med att det har blivit ifrågasatt.Fredrik Schulte säger att vi tar 20 miljarder ur ekonomin, och vart tar pengarna vägen? Självklart höjer vi inte arbetsgivaravgiften för ungdomar och gör andra skattehöjningar och stoppar pengarna under kudden och sover. Vi använder dessa resurser till sådant som stärker Sveriges konkurrenskraft, som moderniserar Sverige och som samtidigt skapar ett Sverige som håller samman. Detta gör vi genom att investera i utbildning, både i skola och högre utbildning, i äldreomsorg och i sjukvård. Vi gör det genom förbättrat järnvägsunderhåll och utökad kollektivtrafik i våra storstäder och mycket annat. Så använder vi våra resurser, och så stärker vi Sverige.Tina Ghasemi läste ur finansplanen. Du skulle ha läst ett stycke till, för du slutade läsa när det inte längre handlade skatter. I nästa stycke stod det: Sammantaget bedöms bnp-tillväxten och sysselsättningen bli något högre samtidigt som arbetslösheten blir omkring 0,2 procentenheter lägre till följd av de insatser som föreslås eller aviseras i denna proposition.Tina Ghasemi sade att vi genomför åtgärder som inte har funkat. Det stämmer inte. Utbildningskontrakt, som vi vill genomföra om budgeten går igenom i riksdagen, har aldrig genomförts i Sverige men däremot i Danmark där de har gett goda resultat. Likaså är man emot traineejobben. Jan Ericson kallar det för konstruerade jobb. Vad säger det till alla undersköterskor i äldreomsorgen och all hemtjänstpersonal som hjälper våra äldre med städning, handling, tvätt och matlagning? Är det konstruerade jobb? Det är ju precis sådana jobb traineejobben är.